Herr talman! Torbjörn Björlund har frågat mig 1. om jag kommer att verka för att Swedec får bevara sin unika kompetens när det flyttas 2. om jag i annat fall kommer att se till att kompetensen inte försvinner från det svenska försvaret, och 3. om jag är beredd att ompröva beslutet i det fall det visar sig påverka verksamheten negativt. I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen att Totalförsvarets ammunitions och minröjningscentrum, Swedec, läggs ned den 31 december 2012 och att verksamheten inordnas i Göta ingenjörregemente, Ing 2 (prop. 2012/13:1, utg.omr.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret från ministern. Tyvärr är svaret väldigt kort. Det är egentligen inga raka svar och inget svar på de frågor jag ställer. Jag ställer frågorna utifrån ett slags konsekvensanalys av vad som kan hända om det inte går bra. Det som jag vill ha ett svar på när det gäller dessa bitar i Swedec-frågan handlar om att Försvarsmakten under en väldigt lång tid har fått kämpa med en underfinansierad verksamhet. Man har fått hitta pengar någonstans och dra ned på olika verksamheter. Swedecs verksamhet är väldigt unik. Det har haft en unik ställning i rätt många år när det gällt ammunitions och minröjning. Frågan handlar om huruvida man ser till att kompetensen finns kvar i Swedec. Om det visar sig att den försvinner i väg, och det ser ju ut så redan i dag eftersom människor försvinner, vad gör man då? Skulle man se att det går åt skogen, kan man ta tillbaka det då? Går det att ta ett beslut som återställer det? Det handlar om att man ska skapa något slags rationalisering av verksamheten. I förslaget finns siffror på att ungefär tio personer i personalen är berörda på båda ställena. Det kan tyckas vara ett litet antal, men det är tio personer som kanske har en kompetens som är viktig för verksamheten. I svaret konstateras också att Swedec är betydelsefullt såväl militärt som för civila organisationer och myndigheter. Den analys man gör i budgetpropositionen är både summarisk och dålig. Det är inte ovanligt att en regering gör kortfattade analyser, men någon gång måste man kanske börja tänka till. Arbetstagarnas organisationer har beskrivit i sina dokument som har skickats ut till oss ledamöter sin syn på de konsekvenser som kan komma av detta. Dessutom menar de att det finns sakfel i förslaget, vilket är allvarligt. Swedec har från inrättandet 1997 till och med 2006 i budgetpropositioner och andra dokument alltid beskrivits som en viktig samhällsresurs. Det innebär att det inte bara är en militär organisation, utan den fyller också en funktion för civila organisationer och myndigheter eftersom denna kompetens bara finns på Swedec. Har detta ändrats sedan 2006? Vad är bakgrunden till beslutet om Swedec? Har det ändrats eller är det något annat som ligger bakom? Dessutom sker det redan nu organisationsändringar på Swedec som kommer att träda i kraft 2013, vilket gör att man kanske ändå inte får den rationaliseringsvinst man vill göra gällande ska komma ut av detta. En sammanslagning tar inte bort något dubbelarbete, säger man. I dag finns det inget dubbelarbete, så var hittar man de bitar som ska ge rationaliseringsvinsten? Framför allt är farhågorna att den specifika kompetensen försvinner det stora frågetecknet. I dag slutar personal för att de känner att de inte vill vara kvar när detta händer. Även om Ing 2 försöker ta över kontakten med den här delen av samhället vet vi av erfarenhet att det är svårt med en annan organisation och en annan huvudman som har andra prioriteringar i sin verksamhet än vad Swedec har. Det kommer naturligtvis att påverka. Frågan är: Vad gör man för att påverka detta om man tappar Swedecs kompetens, som inte minst efterfrågas utomlands?
Herr talman! Det känns lite märkligt att en riksdagsledamot ställer en interpellation i en fråga som just nu behandlas i riksdagen. Vi har lagt fram vår budgetproposition, och frågan kommer att behandlas i riksdagens försvarsutskott där Torbjörn Björlund är ledamot. Herr talman! Jag ska ändå försöka svara på frågorna. I interpellationen och i inlägget oroar sig Torbjörn Björlund för kompetensförluster när Swedec flyttas, som han uttrycker det. Jag vill slå fast att Swedec inte ska flytta. Det har alltid varit lokaliserat till Eksjö och kommer att vara det i fortsättningen också. Eksjö garnison består av Ing 2 och Swedec. Ing 2 rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörsförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella behov. Swedec är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions och minröjning inom både militär och civil humanitär verksamhet. Swedecs verksamhet är inriktad på utbildning, utveckling och operativt stöd. För att effektivisera verksamheten inom Eksjö garnison föreslår regeringen att själva organisationsenheten Swedec läggs ned och att denna verksamhet inordnas i organisationsenheten Ing 2. Torbjörn Björlund frågar varför. Jo, omstruktureringens syfte är att få ett effektivare nyttjande av ledning och administration inom garnisonen. Omstruktureringen innebär också att samordning av förmågeutveckling och vidmakthållande av kompetens inom ammunitions och minröjningen kan upprätthållas. Vid Ing 2 finns i dag ungefär 500 yrkesofficerare, gruppbefäl, soldater, sjömän och civilanställda. Vid Swedec finns ett åttiotal yrkesofficerare och civilanställda. Försvarsmakten bedömer att mellan fem och tio personer vid Ing 2 respektive Swedec kommer att beröras av omstruktureringen. Omstruktureringen kommer dock inte att innebära några förändringar i vare sig Ing 2:s eller Swedecs kärnverksamheter. Precis som Torbjörn Björlund framhåller bedriver Swedec en viktig verksamhet inom ammunitions och minröjningen, och denna viktiga verksamhet kommer alltså att fortsätta som hittills men under ledning av chefen för Ing 2. Bakgrunden till förslaget är det som Försvarsmakten föreslog i sitt budgetunderlag för 2013.
Herr talman! Jag blir lite förvånad att försvarsministern står och läser i princip det som står i budgetpropositionen när jag är ute efter att få svar på frågorna om oron som finns för om kompetensen ska finnas kvar eller inte. De dokument som har kommit från arbetstagarorganisationerna visar tydligt och klart vilka farhågor de har. Jag vet att denna fråga behandlas just nu och att ett antal motioner kommer till behandling under hösten, men det hindrar inte mig från att aktualisera frågan redan nu. Det finns ett intresse av att veta vad som händer om beslutet skulle behöva tas tillbaka, och jag vill gärna veta det redan nu. Jag har ställt interpellationen för att jag vill ha ett svar. Vad händer om det inte fungerar? Om beslutet tas kommer det att påverka många saker. Det är inte bara att flytta över ett antal människor, och sedan rullar det på som vanligt. Vi vet att det inte funkar så när man gör en organisationsförändring, hur mycket man än bedyrar det här. Det här vet också personalen på Swedec som jobbar med dessa frågor dagligen och som har sett hur viktigt det är att ha en samlad kompetens under en ledning som har som sin uppgift att sprida detta, framför allt när det gäller internationella kontakter. Hur ska man förklara att man har kvar en resurs som totalförsvarsresurs när den inlemmas i en annan militär del som har en annan inriktning? Jag tror att många funderar på detta. Hur stor vikt kan Ing 2 lägga på Swedec när man har andra saker att tänka på också? Ska man ha kvar rationaliseringen tror jag att det kräver att man tar bort vissa andra funktioner om man ska komma ned dit man vill. Swedec har ett starkt internationellt rykte. Nu är man oroad över att det ska försvinna. Det finns inte många ställen i världen som är som Swedec och som gör det Swedec gör. Många länder tittar på hur Sverige har gjort sedan 1997 för att bygga upp Swedecs kompetens och verksamhet som en egen enhet som gör bra saker och som är efterfrågad. Farhågan är att detta försvinner och att det i och med förändringen blir en kompetensdränering som inte är bra och som gör att vi tappar vår ledande ställning. Swedec är fokuserade på det man gör. Det ger en särställning som gör att man syns nationellt och internationellt, och man får möjlighet att jobba med det på ett eget sätt. Jag tror att inlemmandet i Ing 2 medför en stor risk för att kompetensen försvinner och att man tappar de personer som är viktiga för verksamheten. Något av det viktigaste är att titta på vilka personer som är betydelsefulla och vilka som redan i dag är på väg ut för att de ser att det inte kommer att fungera och för att de rädda för att det kommer att försvinna och därför kanske till och med byter yrke och karriär. Det finns redan exempel på det på Swedec. Vi måste därför titta noga på hur det går. Jag tror att det finns en risk med detta beslut om inte försvarsministern här och nu kan svara på min fråga om vad vi gör om det inte fungerar. Jag har läst budgetpropositionen och texterna om Swedec och kan dem, så jag behöver inte läsa dem igen.
Herr talman! När det gäller vilken typ av omstrukturering det handlar om finns det många exempel där liknande organisationsförändringar har gjorts och där man har inlemmat den här typen av centrum i andra förband. Ett exempel är föregångaren till Swedint som hette Försvarets internationella kommando och fanns i Almnäs i Södertälje. Det var samlokaliserat med Ing 1 och flyttades sedan till Livgardet. Efter det inlemmandet kan vi se att den verksamheten har vuxit och utvecklats i bra riktning. Det finns andra exempel där man har gjort den här typen av organisationsförändringar. Det handlar inte om att flytta människor. Det handlar om att förändra en organisation för att nå samordningsvinster. Som jag sade och som det står i budgetpropositionen handlar det om att rationalisera ledningsfunktionen och att förbättra samordningen inte minst när det gäller förmågeutvecklingen på detta område. Det är det som man är bra på. För att kunna upprätthålla den förmågan måste man hela tiden bygga vidare. Det är då naturligt att Ing 2, som också är en Försvarsmaktsresurs, har även den verksamhet som finns på Swedec under sina vingar. När det inrättades fanns det en stark vilja att bygga upp den här kompetensen i Sverige. Det som sades före 1996 var att detta centrum skulle vara en totalförsvarsresurs, precis som Torbjörn Björlund säger. Det skulle svara för utbildning i ammunitionsröjning både för det dåvarande internationella kommandot och för krigsorganisationens behov. Detta gäller fortfarande. Det är en totalförsvarsresurs. Det är en verksamhet som är viktig för både den militära verksamheten och det civila humanitära arbetet. Som jag har sagt till Torbjörn Björlund ska ingenting i kärnverksamheten förändras. Det är ingen hemlighet att Försvarsmakten har krav på sig, inte minst från oss, att ständigt bli mer effektiv, det vill säga lösa samma uppgifter på ett smartare och resurseffektivare sätt. Det är därför som Försvarsmakten har föreslagit detta. Jag tycker inte att det är konstigt. Vi ska garantera att kärnverksamheten finns kvar. Det väcker alltid oro när man gör förändringar. Hela tanken är att få en minst lika bra fungerande verksamhet på ett mer rationellt sätt.
Herr talman! Jag förstår att försvarsministern försöker lägga in detta genom att upprepa samma sak. Om man tittar tillbaka på varför Swedec bildades finns det naturligtvis en orsak. Orsaken var att det hände en massa saker i världen, och det fortsätter att hända saker i världen där den här kompetensen efterfrågas mer och mer. Minröjning i civila sammanhang och ammunitionsröjning där det har varit strider kommer att vara viktigt även i fortsättningen. Kompetensen måste finnas även i Sverige. Det finns uppgifter om att man räknar med att det finns ungefär hundra tusen olika ammunitionsdelar i Sverige som fortfarande inte är upptäckta och som man borde göra något åt. Den civila delen kan bli lidande av att detta hamnar i en rent militär verksamhet som gör att vi får en situation där vissa saker växlas ned i betydelse. Den rädslan måste man ta på allvar. Det handlar inte bara om att människor ser att kompetensen och möjligheten att jobba med de här frågorna blir mindre. Man måste ta oron på allvar. Jag vet också att det handlar om sådant som att människor inte vill flytta. Om man tittar på bakgrunden till det dokument som kommit från arbetstagarorganisationerna och andra ser man att det finns en allvarlig oro för att kompetensen och betydelsen av vad Swedec gör växlas ned om man inte får vara en egen enhet. Att vara en totalförsvarsresurs betyder att man står fri från andra militära enheter. Jag tror att det är det som är kärnan. Jag tror verkligen att det är ett stort misstag att göra detta och inte ta den oro som finns hos personalen på Swedec på allvar.
Herr talman! Torbjörn Björlund går tillbaka till det som jag sade i mitt andra inlägg om varför Swedec en gång bildades. Vi ska komma ihåg att det var i en annan tid - 1996-1998. Då hade vi väldigt många organisationsenheter i Försvarsmakten. I dag är läget ett helt annat. Risken att kompetensen eller kärnverksamheten skulle drunkna eller försvinna och inte vara en totalförsvarsresurs tror jag är väldigt liten. Vi genomför nu en stor försvarsreform, inklusive införandet av ett nytt personalförsörjningssystem med gruppbefäl, soldater och sjömän. När organisationen är fullt bemannad kommer Eksjö garnison att ha nästan tusen kvinnor och män anställda som gruppbefäl och soldater. I omstruktureringen till det som vi vill ha, ett tillgängligt och användbart försvar, är det viktigt att Försvarsmakten liksom alla andra myndigheter löpande ser över sin organisation och ser över möjligheten att rationalisera och effektivisera. Det är det som Försvarsmakten har tagit med i sitt budgetunderlag för 2013. Jag uppfattar att förslaget är ytterligare ett steg i strävan att göra verksamheten i Eksjö mer effektiv. Jag vet inte om det skulle bli så mycket bättre med Vänsterpartiets budgetförslag. Vänsterpartiet vill minska Försvarsmaktens anslag 1.1, som ju inrymmer medel även till en sådan organisation som Swedec, med 650 miljoner kronor. I er motion skriver ni att ni räknar med att förbandsverksamhet kan genomföras till en lägre kostnad. Ni nämner särskilt effektiviseringar för att sänka kostnaden. Det kanske till och med innebär betydligt större och tuffare effektiviseringar än de som regeringen har förslagit i sin budgetproposition.